Fru talman! Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig dels vilka åtgärder jag planerar att vidta för att komma till rätta med den problematik som hänger ihop med snabblånen, dels om jag kommer att agera för att komma till rätta med de höga ockerliknande räntorna i samband med snabba lån. Jag vill först säga att jag delar den oro som många känner för dem som har skuldsatt sig och har skulder hos Kronofogdemyndigheten på grund av obetalda snabblån. Det är viktigt att det finns ett högt konsumentskydd för denna typ av lån. När det gäller den första frågan, om vilka åtgärder jag planerar, kan jag konstatera att den förra regeringen med stöd av riksdagen vidtog vissa åtgärder sedan den här typen av lån började erbjudas på den svenska lånemarknaden under 2006. Ett exempel är att kravet på kreditprövning stärktes både vad gäller när en sådan ska göras och när det gäller vad den ska omfatta. I år har också två kraftfulla åtgärder vidtagits vars effekter vi ännu inte kan läsa av. Konsumentverket har fått utökade sanktionsmöjligheter i händelse av brister i kreditprövningen, och en ny lag trädde i kraft den 1 juli. Lagen innebär att samtliga dessa verksamheter omfattas av tillståndsplikt och av Finansinspektionens fulla tillsyn med ett tydligt krav på sundhet i rörelsen. Mot bakgrund av att marknadskommunikation har blivit mer snabbrörlig, uppsökande och svåröverskådlig överväger regeringen ytterligare lagförslag som syftar till att ge Konsumentombudsmannen mer effektiva sanktionsmöjligheter när näringsidkare bryter mot bestämmelser om marknadsföring och avtalsvillkor. När det gäller den andra frågan - om jag tänker agera i frågan om ockerliknande räntor - kan jag konstatera att det finns lagstiftning för att komma till rätta med ocker och oskäliga lånevillkor. Rätt utnyttjade innebär dessa verktyg att en konsument inte ska kunna ingå ett lån med oskäliga lånevillkor och, om så ändå sker, att konsumenten aldrig ska kunna krävas på mer än vad som är skäligt. Jag avser att arbeta med dessa frågor tillsammans med justitieministern, som är den minister som ansvarar för lagstiftningen som rör räntor och oskäliga avtalsvillkor. Jag avser även i övrigt att följa utvecklingen noga. Regeringen tvekar inte att vidta ytterligare åtgärder om vi bedömer att behov finns. Jag är mycket angelägen om att få till stånd en fördjupad diskussion med både bransch och myndigheter om olika åtgärder.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Per Bolund för svaret på min interpellation om snabblån eller så kallade sms-lån. Jag är också glad över att statsrådet tar frågan på stort allvar och att han är angelägen om att följa frågan samt vidta ytterligare åtgärder om så behövs. Antalet snabblåneföretag som tillhandahåller tjänster med så kallade sms-lån har mer än fördubblats under de senaste fem åren; det känner statsrådet naturligtvis till. Snabblånen är också en bidragande orsak till problemen med skuldsättning hos såväl vuxna som unga, och de är inte sällan inkörsporten till överskuldsättning. Enligt kronofogdens statistik ligger antalet obetalda snabblån kvar på en skrämmande hög nivå. Trots politiska åtgärder i olika steg under de senaste åren har relativt lite hänt. Utsatta konsumenter fortsätter att hamna i skuldfällan i oacceptabelt höga tal. Så länge det är möjligt att ta sms-lån och andra snabblån anser Vänsterpartiet att det behöver vidtas åtgärder för att motverka risken att enskilda konsumenter blir överskuldsatta och hamnar i en skuldfälla. En viktig förutsättning för ett starkt konsumentskydd är väl fungerande regelverk och tillsyn över att reglerna följs. Vänsterpartiet har förutom att vi har drivit på olika regeländringar länge ansett att det krävs en effektiv tillsyn för att befintliga regler om konsumentkrediter ska ges ordentlig effekt. I syfte att skärpa snabblånemarknaden gavs Finansinspektionen, precis som statsrådet nämnde, i uppdrag att från den 1 juli 2014 utöva tillsyn över alla företag som lämnar eller förmedlar krediter till konsumenter. I samband med det har Finansinspektionen även tagit fram nya föreskrifter och fått möjligheter att ställa krav på snabblåneföretagen. Detta är självklart mycket positivt. Regeringen behöver dock se över vilka ytterligare möjligheter som måste vidtas för att man ska komma till rätta med de många gånger skyhöga, ockerliknande räntorna vid snabba lån. Ett sätt kan vara att införa ett tak för högsta tillåtna räntesats för konsumentkrediter liknande det som i dag finns i Finland. Statsrådet svarar att det finns lagstiftning för att komma till rätta med ocker och oskäliga lånevillkor. Men det är uppenbart att den nuvarande lagstiftningen inte är tillräcklig. Kostnaderna för snabblån är oftast skyhöga jämfört med andra krediter. Det är ofta en ränta som måste betecknas som ocker. Det är ovärdigt ett modernt, civiliserat samhälle att år efter år acceptera så höga räntor. Någon form av räntetak finns i dag i mer än hälften av EU:s medlemsländer. Det har haft bevisat snabb effekt. Avser statsrådet att införa ett liknande räntetak för snabblån även i Sverige? Kreditföretag som erbjuder snabba lån eller sms-lån har ofta vilseledande marknadsföring där man inte på ett tydligt sätt informerar om riskerna med dessa lån och vad de kan komma att innebära för den enskildes ekonomi. Jag välkomnar därför att regeringen nu tänker ge Konsumentombudsmannen effektivare sanktionsmöjligheter. Men borde det inte vara ännu klokare att helt enkelt förbjuda snabblånen i deras nuvarande form? Vad anser statsrådet om att införa ett förbud mot snabblån?

Fru talman! Snabblån är någonting som vi har jobbat med ganska ihärdigt under de senaste åren här i riksdagen och även i den tidigare alliansregeringen. Jag delar naturligtvis oron över de siffror som vi har sett under flera år när det gäller ansökningar hos Kronofogdemyndigheten. Jag skulle ändå vilja passa på att poängtera något när vi talar om skulder - och här handlar det ofta om överskuldsättning. Jag vill referera till den utredning som Anna Hedborg har gjort och som kom för ungefär ett år sedan om överskuldsättning i kreditsamhället. Där kom man fram till att just snabblån kanske inte är den största anledningen till att folk hamnar i skuldfällor. Trots detta är det här naturligtvis en viktig fråga. Jag tycker att det är olyckligt med alla de oseriösa aktörer som har funnits på marknaden och som fortfarande finns. Jag är mycket nöjd med statsrådets svar. Jag tycker att statsrådet lyfter upp just de saker som riksdagen tillsammans med alliansregeringen har lagt fram förslag om. Jag delar inte interpellanten Lotta Johnsson Fornarves uppfattning att det inte har gett resultat. Precis som statsrådet säger har vi flera lagstiftningar, bland annat två tydliga som kom så sent som nu i somras och som precis har trätt i kraft. Jag tror att särskilt lagstiftningen om att Finansinspektionens tillstånd krävs för kreditgivarna kommer att ge effekt. Men det är alldeles för tidigt att säga någonting om det. Jag tycker att vi ska avvakta det. Jag skulle däremot vilja passa på att ställa en fråga till statsrådet. Jag delar inte uppfattningen att man ska förbjuda den här typen av krediter. Jag tror inte att vi kan göra det. Vi lever nämligen i ett samhälle med olika typer av krediter och där det kommer att poppa upp nya krediter. Det handlar snarare om: Vad kan vi göra för att stärka konsumenten i att kunna vara den kloka, aktiva konsument som vi vill ha och som kan fatta rätt beslut?
Fru talman! Jag vill tacka både interpellanten och debattören. Det är väldigt viktigt att de här frågorna lyfts fram och diskuteras. Även från regeringens synvinkel är det väldigt oroande att antalet människor med skuldproblematik som hamnar hos kronofogden ökar. Det är en utveckling som vi måste möta på olika sätt. Jag kan garantera att regeringen inte bara kommer att stå stilla och titta på om den utvecklingen skulle fortsätta. Då måste vi se till att ta fram förslag på ytterligare åtgärder. Samtidigt tar åtgärder ibland tid innan de får verkan. Det kan vara frustrerande när man ser människor som hamnar i problem. Vi vet att de människor som hamnar hos kronofogden, särskilt när det gäller unga människor, får stora problem under lång tid. De får svårt att ta nya lån, att etablera sig på bostadsmarknaden eller att helt enkelt få ett normalt fungerande liv. Det är klart att det då är frustrerande att vänta på att åtgärder som har vidtagits ska få effekt. Jag tror ändå att de åtgärder som har vidtagits kommer att kunna ge effekt. Det regelverk som det nu har beslutats om har inte fått fullt genomslag ännu. Nu ställs det krav på att man ska göra en kreditprövning. I de fall där det inte fungerar och där man inte har gjort det eftersom man har varit slarvig eller helt enkelt är oseriös finns det nu möjlighet för Konsumentverket att vidta sanktioner. Om reglerna används strikt och effektivt kan de oseriösa aktörerna, som inte på ett ansvarsfullt och rimligt sätt bedömer låntagarens möjligheter att betala tillbaka lånen, föras bort från marknaden. Det tycker jag är en viktig åtgärd. Så många som 1 av 20 som tar de här lånen hamnar hos kronofogden, det vill säga att de inte klarar av att betala tillbaka dem. Det visar att det alltför ofta görs för dåliga prövningar av låntagarens betalningsförmåga. Om man hade gjort en riktig bedömning av betalningsförmågan hade låntagaren kunnat betala tillbaka lånen och hade inte behövt hamna hos kronofogden. Det visar alltså att det inte är tillräckligt bra i dag. Vi hoppas att myndigheten kommer att ta tag i det här och ser till att aktörerna blir bättre på att följa regelverken. Som jag sade i svaret trädde en ny lag i kraft för bara fyra månader sedan, i juli. Den innebär att alla snabblåneföretag måste ha tillstånd, och om man missköter sig riskerar man att bli av med tillståndet. Finansinspektionen har ansvar för tillsyn av verksamheten. Där hoppas vi att myndigheterna ska vara aktiva när det gäller att försöka ta bort de dåligt fungerande elementen från marknaden. Regeringen överväger dessutom redan nu ytterligare lagförslag för att ge Konsumentombudsmannen sanktionsmöjligheter även mot dem som vilseför eller missleder konsumenter i reklam eller marknadsföring eller som bryter mot regler och avtalsvillkor. Den relevanta frågan är: Kommer det här att räcka? Det kan vi inte svara på i dag. Än så länge ser vi att utvecklingen fortfarande går åt fel håll. Det är för många som hamnar hos kronofogden eftersom de har problem med skuldsättning. Om de här åtgärderna inte lyckas bryta den utvecklingen får vi absolut komma tillbaka med ytterligare åtgärder. Vilka åtgärder det kan vara får vi återkomma till. Det har gjorts utredningar, vilket även Jessika Roswall lyfte fram, som har tittat på ett antal olika förslag för att motverka skuldsättning. En annan utredning har också tittat på möjligheter att hjälpa människor att komma ur skuldfällan och få hjälp med skuldsanering, till exempel. Utredningarna och de förslag som finns i utredningarna finns kvar på regeringens bord, och vi jobbar vidare med dem. En specifik fråga ställdes också om räntetak. Det är sant att det har införts i många länder i vår omvärld. Samtidigt avråder utredningen eftersom det kanske inte är den mest effektiva åtgärden. Vi diskuterar fortfarande även den åtgärden inom regeringen, men det är för tidigt att säga om det är den åtgärd som kommer att få störst effekt eller om det finns andra.

Fru talman! Jag håller med om att flera av de åtgärder som regeringen har vidtagit och kommer att föreslå absolut är bra åtgärder. Jag tror dock inte att de är tillräckliga. Ett förbud mot snabblån skulle tveklöst gynna de konsumenter som är mest utsatta i samhället. Det är dessa grupper som oftast hamnar hos kronofogden på grund av att man tagit ett mindre lån som sedan har vuxit, och för att klara det tar man ytterligare ett lån. Sedan är man fast i lånefällan. Jag läste till exempel om en ung ensamstående mamma som tog sms-lån för att betala blöjor åt sitt barn och sedan hamnade i skuldfällan. Varje dag hamnar 160 människor hos kronofogden på grund av obetalda sms-lån. Det visar statistik från första halvåret i år. Aldrig tidigare har så många hamnat i problem på grund av snabblån, enligt kronofogden. I flera år har kronofogden, Konsumentverket och många andra varnat för den här typen av lån och det som följer med dem. Det finns ett flertal problem med snabblånen. Dessa lån tas företrädesvis av hushåll med jämförelsevis svag ekonomi och kan i värsta fall leda till att konsumenterna hamnar i en skuldfälla. Vissa snabblåneföretag har som affärsmodell att låna ut pengar till konsumenter som inte har tillräcklig återbetalningsförmåga. Marknadsföringen inriktas dessutom ofta mycket aktivt mot grupper med svag ekonomi och bidrar generellt till ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande i samhället. Det som många tar som en lösning på ett ekonomiskt problem blir i stället en port in i djupare skuldsättning. Så var det för de 29 134 människor som under första halvåret i år inte klarade av att betala sina snabblån. Det är inte bara många fler än förra året. Det är fler än någonsin. Branschen växer, och det finns fler tillfällen än någonsin att ta ett snabblån. Det som tidigare kunde räknas som en motorväg in i skuldfällan kan i dag räknas som en autobahn. Snabbheten med vilken man kan få pengarna kan leda till ogenomtänkt konsumtion, till exempel spelande och krogbesök kvällstid och nattetid. I kronofogdens och Konsumentverkets rapport SMS-lån. E n kartläggning av unga vuxnas erfarenheter angav nästan hälften av de tillfrågade att de inte skulle ha tagit ett sms-lån om de hade fått vänta ett dygn eller längre. En snabb tryckning på mobilen i ett obetänkt ögonblick kan leda till ekonomiska problem som kan få förödande konsekvenser för den drabbade. Att i storleksordningen 50 000 nya ärenden per år inkommer till kronofogden visar att samhället måste agera kraftfullt och snabbt och på allvar ifrågasätta snabblånens existens. Det måste vara viktigare att skydda konsumenterna i den här frågan än att skydda snabblåneföretagen.
Fru talman! Statsrådet säger att regeringen inte kommer att sitta still. Det är bra. Det kommer inte riksdagen heller att göra eftersom detta är ett område där det finns väldigt många oseriösa aktörer. Men vi har genomfört en rad åtgärder på området, till exempel just kreditprövningen som ska göras på ett seriöst sätt. Om man inte gör det ska man inte heller ha tillstånd. Jag delar inte den verklighetsbeskrivning som interpellanten ger. Det finns bland annat en branschorganisation på området som har etiska regler för hur man ska låna ut pengar. Det är inte så enkelt som att sitta en lördagskväll på krogen och trycka på en knapp på mobilen och få pengar. Det fungerar inte på det sättet, av den enkla anledningen att bankerna har stängt. Däremot finns det oseriösa aktörer som vi måste komma till rätta med. Jag skulle också vilja tillägga att jag delar uppfattningen att det fortfarande finns alldeles för mycket aggressiv marknadsföring som kanske behöver följas upp. Det tror jag att vi kan komma överens om. Jag vill säga något kort om räntetak. Jag tror, och det visar också utredningen, att det i sig inte löser problemet med kreditgivningen. Jag tror i stället att vi bland annat ska rikta in oss på lösningen att se till att vi har upplysta konsumenter som kan göra kloka val och, precis som vi har infört, ordentlig tillsyn av de här företagen och även starka sanktionsavgifter.
Fru talman! Jag oroas också över de siffror som interpellanten nämner när det gäller att 29 000 personer redan har hamnat hos kronofogden och att så pass många hamnar där i nuvarande takt, 160 personer varje dag. Det är en utveckling som regeringen är inriktad på att vi måste vända. Vi måste se till att människor inte fortsätter hamna i den skuldproblematiken. Jag tror att vi måste jobba med direkta åtgärder som riktar sig mot de oseriösa företagen. Det handlar om snabba åtgärder nu, men också om mer långsiktiga åtgärder. Då kommer jag in på den fråga som Jessika Roswall ställde om hur man kan stärka konsumenten i den här situationen. Vi måste nog jobba mycket mer långsiktigt med att förbättra kunskapen om privatekonomi i skolan så att man får bättre kunskaper med sig om vad det kan innebära för problematik att välja denna snabba utväg när man har ett pengabehov. Man bör också få en större möjlighet att bedöma räntenivåer. I dag är det många som har svårt att göra en bedömning av vad en ränta på ett visst antal procent kan innebära i praktiken. Hjälp till studenter och bättre utbildning i skolmiljön ger en större möjlighet att vara en aktiv konsument som kan göra korrekta bedömningar av de avtal som man ingår. Jag tycker att frågan om betänketid är intressant. Det förs redan i dag diskussioner om betänketid vid till exempel telefonförsäljning. Man ska då kunna få ett skriftligt avtal hemsänt för att man ska kunna göra en bedömning i lugn och ro. Vi får fortsätta att fundera på om den vägen kan vara möjlig även för sms-låneföretag eller om det finns andra sätt att minska risken för att man fattar viktiga, stora ekonomiska beslut i hastigt mod utan att man är tillräckligt förberedd eller har kunskaper om vad det innebär. Det är också en viktig fråga som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Jag delar absolut interpellantens inriktning, att det självklart är viktigare att skydda konsumenterna än att skydda dessa företag. Det är dock svårt att generellt säga vad som i varje stund är bäst för konsumenten. Den utredning som har sett över skuldsättningsproblematiken har också konstaterat att det ibland kan finnas skäl till att konsumenter behöver ha den här typen av snabba krediter för att kunna ta sig ur svåra situationer. Man tycker inte att det är en bra idé att förbjuda branschen helt och hållet. Det kan finnas situationer där man som konsument behöver snabba krediter. Då får man ju fundera över om den bedömningen är riktig och också om det finns andra vägar för att få bort de sämst fungerande delarna på den här marknaden. De siffror som har tagits upp här i debatten visar att det inte görs tillräckligt bra kreditprövningar i dag. Det finns stora problem med att få bort de företag som missköter sig från marknaden. Jag tror och hoppas att de åtgärder som har vidtagits och de åtgärder som är på väg att vidtas kommer att få stor effekt. De sanktionsmöjligheter som Konsumentverket har redan i dag innebär en möjlighet att i samband med en varning för bristande kreditprövning utdöma en straffavgift på som lägst 5 000 kronor och som högst 10 miljoner kronor. Det är klart att med ett hot om en straffavgift på 10 miljoner kronor är det nog många företag som tänker till en extra gång. På det viset kan det få den effekten att man skärper upp kreditprövningen och inte ger lån till människor som uppenbarligen inte skulle klara av att betala lånen. Till att börja med ska vi se vilka effekter de lagförändringar som redan finns på plats kommer att få. Vi ska avvakta de lagförslag som är på väg, men om den här utvecklingen fortsätter vill jag vara tydlig med att då är regeringen beredd att vidta ytterligare åtgärder.

Fru talman! Tack för en bra debatt! Jag vill med den visa hur snabblånen får konsekvenser för de konsumenter i samhället som är mest utsatta. Jag är glad över att Per Bolund tar den här frågan på allra största allvar och är beredd att gå vidare om ytterligare åtgärder behövs. Men jag är fortfarande övertygad om att snabblånen inte behövs över huvud taget i samhället. Jag tror att vi klarar oss alldeles utmärkt utan dem. Det gjorde vi före 2006 - bara några år sedan. Jag ser fram emot en fortsatt debatt i den här frågan, och jag kommer att följa den vidare.
Fru talman! Jag vill också tacka för debatten. Jag tycker att den har varit väldigt bra. Det är en viktig debatt som vi fortsatt kommer att behöva föra. Det är helt uppenbart att de människor som hamnar hos kronofogden på grund av skuldproblematik har en väldigt besvärlig situation. Vi ska göra allt vi kan för att dels förhindra att människor hamnar där från början, dels så snabbt som möjligt hjälpa människor att få ett skuldsaneringsprogram och komma ur sin skuldsättning och börja leva ett normalt liv igen. Vi har ju alla sett på tv, hört på radio och läst i tidningar om människor med skuldproblematik som verkligen är skrämmande och som visar vilken enormt besvärlig situation dessa människor hamnar i. Det som har förändrats nu framför allt med sms-låneföretag och snabblåneföretagen är den hastighet med vilken man kan ingå avtal. Det har även tidigare funnits möjligheter att låna, men nu är det så snabba förlopp att man som konsument eller låntagare ibland inte hinner tänka ett extra varv och bedöma vilka konsekvenser det kan få. Det är svåra är ju att försöka behålla de delar av kreditmarknaden som fungerar bra och som är viktiga för att samhället ska fungera. Samtidigt måste man vidta åtgärder för att de som inte bedriver en seriös verksamhet och inte har konsumenternas bästa för ögonen ska bort från marknaden. Det är ett delat ansvar mellan myndigheter som har fått utökade befogenheter och sanktionsmöjligheter och regering och riksdag att följa utvecklingen. Jag upprepar än en gång att om de åtgärder som har vidtagits och som är på gång nu inte är tillräckliga kommer regeringen att fortsätta att arbeta med frågan. Jag har tagit upp en diskussion med justitieministern, som har hand om lagstiftningsfrågor, om att man ska fortsätta att följa frågan och se om det behövs ytterligare åtgärder framöver. Jag tackar för debatten.